Fru talman! Jag vet inte på vilket sätt Hadar Cars inbillar sig att han bidrar till att förändra den moraliska frågeställningen och sitt eget moraliska ansvar genom att påpeka att han möjligen inte var handelsminister när vapenexporten till Indonesien introducerades. Faktum var att den infördes under en borgerlig regering. Det är möjligt att det var Molin som var handelsminister. Vad jag tog fasta på är att jag här i kammaren, dvs. i det gamla huset i första hand, gång på gång hörde Hadar Cars på frågor från vpk intensivt försvara denna typ av krigsmaterielexport till det krigförande Indonesien. Det är när en minister i Sverige visar en sådan brist på respekt för de etiska regler som enligt vår mening skall gälla för vapenexport som jag menar att en annan ansvarsfördelning och en annan insyn måste till i denna krigsmaterielindustri. Den skall följa de etiska och moraliska intentioner som vi som neutral nation ändå anser bör råda i fråga om krigsmaterielexport. Jag skall inte fortsätta den så att säga nya debatt som uppstått här — den har egentligen inte i sammanhanget att göra. Vad vi skall tala om här är vad som händer när en viss beställning är fullföljd och det inte kommer någon ny, vad som händer på en ort som har en krigsmaterielindustri och är starkt beroende av den, ifall de militärtekniska och militärpolitiska bedömningarna ändras och man inte är betjänt av just den typen av produktion som finns på det stället. Vad vi skall diskutera är hur man på det bäst planerade och bäst organiserade sättet skall möta konsekvenserna av sådana händelser. Det är detta som näringsutskottets betänkande handlar om, och det är den saken vi skall diskutera. Det är där jag fortfarande väntar på övertygande argument mot våra förslag att staten här bör ta ett annat och mer långsiktigt ansvar för planeringen och vidta åtgärder för att skaffa sig kontroll och ägande inom denna strategiskt viktiga nyckelindustri.
Fru talman! Oswald Söderqvist säger att jag inte har läst på. Men det kanske är så att han inte läst vpk-motionen 1984/85:2059. Jag citerar direkt ur denna: ”Vi har vid upprepade tillfällen i riksdagsmotioner begärt ett program för övergång från militär till civil produktion.” Det står på två ställen i motionen. Då måste man väl ändå få tro att ni menar vad ni skriver. Nu går ni upp och dementerar det muntligen och säger, att visst vill vi ha ett försvar. Men övergår man från militär produktion till civil produktion kan jag inte tolka det på annat sätt än att antingen skall Sverige själv inte producera någon krigsmateriel utan köpa den utifrån och därmed bli beroende av andra länder eller också skall vi avstå från att ha ett försvar.

Fru talman! Som Gudrun Norberg mycket riktigt framhållit har vi en försvarsindustri i Sverige för att tillgodose det svenska försvarets behov av krigsmateriel. Det är grunden för denna industri. Hade vi inte den industrin, skulle vi ha det väsentligt svårare att upprätthålla vår alliansfrihet, något som jag tror att denna kammare anser är utomordentligt angeläget. Ur kommunistisk synpunkt kanske man resonerar som så, att om man kan få bort den svenska krigsmaterielindustrin, så försvagar man den svenska stridskraften, vilket man ur kommunistisk synpunkt möjligen kan finna angeläget. För oss andra är det definitivt inte så. Sedan har Jörn Svensson börjat sin reträtt, och det uppskattar jag mycket. Han har nu tagit tillbaka sitt tidigare lögnaktiga påstående om att det var jag som fattade besluten när det gällde Indonesien. Jag hoppas att han fortsätter sin reträtt. Han sade nu att det kanske i stället var Björn Molin som hade fattat beslutet. Jag vill då erinra Jörn Svensson om att Björn Molin var handelsminister under åren 1981 och 1982 och följaktligen inte fattade de beslut som kan ha varit föremål för diskussion i denna kammare 1979.
Fru talman! Det är helt klart att vi vill minska den militära produktionen. Men det innebär ju inte att vi vill avskaffa den helt och hållet.

Då blir nämligen en ort som Karlskoga, om vi nu skall hålla oss till den, beroende av att man säljer mer och mer av sin produktion på den internationella vapenmarknaden. Det kan i en omställningsprocess få förödande konsekvenser för en ort som Karlskoga. Men att därav dra slutsatsen att vi inte skulle vilja ha en svensk vapenproduktion är en grov förvanskning av vad vi har sagt. Vi skall ha en svensk vapenproduktion så länge vi är överens om att vi skall ha ett militärt försvar i Sverige, och det är vi överens om. Sedan skulle jag vilja säga till Hadar Cars: Vad är det för alliansfrihet och för vaktslående om neutraliteten, att vi tillsammans med det ena stora militärblocket i världen — med dess ledande stat USA i spetsen och dessutom med Storbritannien, Västtyskland och Frankrike — bygger vårt senaste stridsflygplan, det s.k. svenska JAS? På vad sätt främjar det vår alliansfrihet? På vad sätt ger det oss någon självständighet i en krigssituation? På vad sätt ökar det vår säkerhet, Hadar Cars? Förklara det inför kammaren och inför svenska folket! Stäm sedan också ner tonen litet grand, Hadar Cars, precis som Gudrun Norberg, när ni talar om vpk:s försvarspolitik och vår vilja att ställa upp och försvara det här landet. Vi är måna om Sverige som nation. Vi är inte benägna att sälja ut Sveriges nationella självständighet till det kapitalistiska systemet, för det vore som att sälja sin förstfödslorätt för en grynvälling. Men ni är beredda till det — i jämförelse med vinster för storföretagen är Sveriges självständighet, alliansfrihet osv. mycket mindre värda. Klara ut det här med JAS först, så kan vi fortsätta debatten sedan.

Fru talman! Nu tycker jag faktiskt att det är dags för Hadar Cars att ordna med sin reträtt. Hans vid upprepade tillfällen i riksdagen deklarerade entusiasm för vapenexport till ett krigförande land, som höll på att slå ner ett litet folks frihetssträvanden och rätt till självständighet, beslutad av FN, är — och det kommer Hadar Cars aldrig ifrån — en moraliskt ohållbar position. Så länge man här i Sverige kan inta en sådan moralisk position och så länge privata affärsföretag kan handla i enlighet med den, är det ett mycket starkt argument för att samhället skaffar sig en annan insyn och ett annat grepp över krigsmaterielindustrin, och det är precis vad vi har sagt. Sedan skulle jag vilja försöka locka in Gudrun Norberg på det som debatten egentligen skall handla om. Det hon försöker göra den till hör hemma under andra rubriker och till andra debatter här i kammaren.

Vad skall vi göra med den värdefulla tekniska, arbetsmässiga och vetenskapliga kapacitet som då riskerar att gå till spillo, ifall den inte tas om hand på något rationellt sätt och används för något annat? Eller om nedrustningsförhandlingarna skulle bli framgångsrika och vi av internationella skäl skulle åta oss förpliktelser som innebär att vi avstår från vissa militära ting? Då måste det också finnas ett program. Situationen är ju densamma om man är folkpartist eller kommunist. Man måste som politiker ändå ta ansvar för att ett sådant läge kan uppstå. Eller, som vi har bevittnat många gånger under 70 och 80-talen, att det sker förskjutningar i bedömningen av vad som är militärtekniskt mest effektivt när det gäller utrustning och krigsmateriel och att vi av den anledningen kanske måste flytta accenten på krigsmaterieltillverkningen i något avseende. Det måste finnas en planering också för att ta den situationen om hand. Tala om litet grand vad ni har för tankar om detta, Gudrun Norberg, för det är vad den här diskussionen egentligen rör sig om.
Fru talman! Jag har inte talat om någon expansion av Bofors, Oswald Söderqvist. Jag har inte talat om att sälja mera. Vad jag har talat om är er motion, där ni säger att man skall övergå från militär till civil produktion. Det är bra om ni tar tillbaka det ni har skrivit. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Jag tycker att det verkar som om man inte är riktigt enig inom vpk. Det finns vissa som talar om att vi skall ha ett bra försvar och vissa som skriver att vi skall övergå från militärt till civilt.

Fru talman! Jag kan förstå om Oswald Söderqvist tycker att det är beklagligt ur sina synpunkter att Sverige under lång tid kommer att ha ett starkt eget luftförsvar, som kan verka avskräckande på varje tänkbar angripare. För folkpartiet är detta däremot utomordentligt tillfredsställande, och vi är där glada över det beslut som riksdagen fattade i JAS-frågan under den tid då folkpartiet hade medansvar i regeringen. Jag vill också säga att folkpartiet mycket starkt hävdar att vapenexporten skall vara synnerligen restriktiv och skall stå under en stark statlig kontroll. Det vore intressant om någon av de talare som har varit uppe i debatten kunde ange något land till vilket vapenexport skall få förekomma som följd av beslut fattade under tider då folkpartistiska handelsministrar haft ansvar för vapenexportfrågor. Jag vill slutligen säga att det beslut som är fattat av riksdagen och som bl.a. innebär kraftiga restriktioner för licenstillverkning av svenska vapen utomlands har tillkommit till följd av en utredning som tillsattes av mig under den tid då jag var handelsminister. Vår inställning till kravet på restriktivitet och statlig kontroll är således klart dokumenterad. Sedan får Jörn Svensson och andra säga precis vad ni finner vara roligt.
Fru talman! Jag har ofta deltagit i debatter om övergång till civil produktion, och det är med intresse som jag har åhört hur debatten i dag har utvecklats. Jag har varit med om att man från början sade att omställningen helt var industrins egen sak, men också fått se att man av opinionen tvingats erkänna att även samhället här har ett ansvar. Men jag måste säga att den förskjutning av problemställningen som Hadar Cars och fru Norberg gör här är mycket märklig. Vad menas med ett påstående som att vi skulle vilja avveckla det svenska försvaret? Försvaret är väl inte bara flygplan. Man måste väl också satsa på andra områden för att öka motståndskraften. Jag tycker inte att det kalla krigets tongångar som vi har fått höra här skall få dölja vad som sker inom den bransch som det gäller. Vi vet ju att det pågår polisundersökningar och att en SAF-ordförande nyligen har fått avgå på grund av vad som har skett på området. Detta talar väl ändå för ett behov av ett ökat samhälleligt ansvar. Jag vill närmast ta upp frågan om försvarsberoendet. Jag är ju bosatt i Linköping, som kanske mer än många andra orter känner av detta beroende. En mycket stor del av de förvärvsarbetande har jobb som är beroende av försvarsindustri och försvarsbeslut. I Linköping växer kravet på en ökad satsning på produktion av civila alternativ. Gunnel Norberg försöker säga att kravet på program för övergång till civil produktion skulle vara något mycket märkligt. Men de anställda vid Saab-Scania liksom också kommunalmän och andra inom denna region upplever det ju som ett mycket stort problem att man är så beroende av just försvarsbeslut. Vill man ha ett fortsatt beroende av försvarsbeslut, en situation där sysselsättningen är beroende av militära beställningar, och arbetslösheten som ett skrämskott även i fortsättningen, som en väg för att få satsningar på nya flygplansprojekt efter JAS-projektet? Jag vill ställa frågan: Vad händer den dag som vi väl ändå bör hoppas på, då vi inte behöver vare sig JAS-plan eller andra dyra militära satsningar? Vad händer om det blir avspänning och fred i världen? Skall då bara arbetslöshet vänta dem som i dag har sin försörjning inom försvarsindustrin? Det råder inga tvivel om att det behövs ett program för övergång till civil produktion.
Fru talman! Vi behöver i så fall också en avvecklingsplan för alla större företag, som hela bygder kan vara beroende av. Det är ingenting som säger att inte annan industri kan komma att avvecklas. Om så sker, kommer hela branscher i kris. Vi behöver i så fall avvecklingsplaner för varenda industri. Varför skall man föra fram försvarsindustrin i så hög grad? När ni skriver att det skall vara en civil produktion i stället för militär produktion, måste ni svara på frågan: Varifrån skall vi köpa vår försvarsmateriel, eller skall vi inte ha något försvar? Under vems beskydd skall vi stå, om vi inte har ett eget försvar? Skall vi producera, eller skall vi inte producera?
Fru talman! Men, Gudrun Norberg, det är väl ändå skillnad på vad man tillverkar. Vi måste inse att tillverkningen av vapen av olika slag är någonting som vi ansett oss tvingade till. Men det finns en rad eftersatta behov i samhället. Det är därför vi menar att samhället har ett särskilt ansvar i denna fråga. Som redan har sagts från talarstolen är det mycket stora belopp av skattemedel som pumpats in i försvarsindustrin. Det är högt utvecklad teknik, och det är stora satsningar på forskning. Vad vi menar är ett program för hur man skall kunna utnyttja dessa resurser för andra behov i samhället. Gudrun Norberg borde också se skillnaden mellan det behov som framtvingat försvarsindustrin och behoven i samhället på andra områden. Vi har pekat på några områden. Det kan gälla transportteknik, energiområdet eller en rad områden där man behöver forska och planera för att kunna utnyttja försvarsindustrins resurser. Den dag det är möjligt att minska satsningarna därvidlag bör det också ligga ett program klart för vad dessa resurser skall satsas på och vad det är för uppgifter de anställda inom försvarsindustrin kan ta itu med, i stället för att skrämma människor med arbetslöshet om inte den våldsamma satsningen på militärflyg fortsätter.
Fru talman! Som jag redan har sagt har vi inte denna industri för sysselsättningen skull, utan vi har den därför att den skall producera en vara som Sverige vill ha. Jag ställer fortfarande frågan: Om vi inte själva skall producera, från vem skall vi då köpa vår försvarsmateriel, eller under vems beskydd skall Sverige stå?

Fru talman! Men, Gudrun Norberg, försök nu att hålla er till det som frågan handlar om. Gudrun Norberg har uppenbarligen inte någon riktigt klar bild av vad som kan inträffa inom krigsmaterielindustrin, därför att det är en speciell industri. Om vi t.ex. går in för att producera en viss serie, omfattande ett visst antal flygplan, kan vi inte, när vi fullföljt produktionen, fortsätta att producera i det oändliga, eftersom det ju tar en viss tid innan en ny flygplanstyp kan bli aktuell och kan produceras. Det uppstår alltså någon sorts glapp som kan få sysselsättningsmässiga konsekvenser eller riskera att leda till slöseri med yrkesresurser och kompetens. Det är dessa situationer som vi skall försöka förutse eftersom vi av erfarenhet vet att de inträffar. Vi vet också av erfarenhet att det när de inträffar naturligtvis finns en benägenhet hos representanterna för krigsmaterielindustrin att försöka, från sina kommersiella utgångspunkter, få oss politiker att fortsätta att lägga ut projekt för dem. Men det är kanske inte alls det som landets försvarspolitik behöver. Vi skall undvika den typen av utpressningssituationer. Därför skall vi ha en annan kontroll över krigsmaterielindustrin och en annan framförhållning. Vi kan inte, som i folkpartiets idealvärld, tänka oss att det skall vara krig i evärdliga tider, framför allt inte det krig som Indonesien bedriver mot Östra Timor, så att ni får den vapenexport som ni så intensivt slår vakt om. Det tillståndet kan ju dess bättre inte bli evigt.

Fru talman! Det är litet förvirring i debatten. Jag hade begärt replik på både Hadar Cars och Gudrun Norbergs anförande, och jag vill nu börja med Gudrun Norbergs inlägg. Det är inte fråga om någon dementi av vår motion. Gudrun Norberg har två eller tre gånger sagt att vi inte vill ha någon svensk produktion av vapen. Det har vi aldrig sagt, men vi har sagt att det är viktigt att vi får in också civila komponenter i produktionen inom den svenska krigsmaterielindustrin. I Bofors har det varit precis tvärtom. Man har mer och mer gått över till vapenproduktion och blivit mer och mer beroende av export. Men läs vad som står i utskottsbetänkandet om FFV, där jag har varit åtskilliga gånger. Där har man lyckats föra in civila komponenter i produktionen, bygga ut dessa avdelningar och minska beroendet av krigsmateriel från 90 till 70 90, som det står i utskottsbetänkandet. AB Volvo Flygmotor i Trollhättan har en mycket stor avdelning för förnämlig hydraulik. Man utvecklar och förnyar sig och går in på den civila marknaden. Det är alltså inte fråga om att helt och hållet i t.ex. AB Bofors byta ut vapenproduktionen mot civil produktion. Det finns heller ingenting i våra motioner som talar för detta. Jag får be Gudrun Norberg att vara litet mer korrekt och saklig och inte gång på gång göra felaktiga påståenden, för då blir debatten helt förryckt. Vi har krävt program. Ja, visst behöver vi program för omställningen. Gudrun Norberg talade själv om att detta gäller också andra branscher. Vi har haft en väldig stålkris — den svenska stålindustrin har nästan försvunnit i vissa delar av landet. Vilka har fått bära bördan av den krisen? Inte är det företagen, utan det har varit de anställda, kommunerna och staten. Samhället och de enskilda människorna har fått ta smällarna. Och det har varit mycket större omstruktureringar än omstruktureringarna i krigsmaterielindustrin, som vid dessa jämförelser är ganska obetydlig. Vi har haft varvskrisen och litet tidigare tekokrisen. Det går alldeles utmärkt att förutse utvecklingen och planera för bättre förhållanden när det inträffar sådana kriser. Det är detta vi efterlyser, som Jörn Svensson sagt hela tiden. Vi vill inte bara plötsligt stå inför ett faktum, t.ex. på en ort som Karlskoga, kanske därför att vapentekniken har förändrats. Vad vill Gudrun Norberg göra i stället, när hon inte vill gå med på en planering? Hon vill inte nappa på Inga Thorssons förslag att avsätta I 20 av vinsterna i krigsmaterielindustrin till en fond som kan användas för investeringar för civil produktion. Svara på den frågan i stället för att gång på gång påstå att vi vill lägga ned den svenska vapenproduktionen och att vi vill köpa vapen utifrån. Det är ju bara vi som kräver att man skall se till att man har så mycket produktion i Sverige som möjligt så att man kan upprätthålla alliansfriheten och därmed säga nej t.ex. till JAS. Sedan i korthet till Hadar Cars: Jag kan nämna en folkpartistisk handelsminister, Björn Molin, som tecknade och godkände DIVAD projektet beträffande USA. Den ordern har visserligen gått i stöpet, eftersom USA inte ville ha detta projekt, men det var en folkpartistisk handelsminister som godkände detta kontrakt som direkt strider mot lagen i Sverige. USA är nämligen en stat som riskerar att ständigt befinna sig i krig och öppna konflikter genom ombud och militära rådgivare. Men det gick bra för den folkpartistiska handelsministern Björn Molin att teckna ett jättekontrakt på luftvärnsmateriel dit. Nog finns det exempel, Hadar Cars.
Fru talman! Jag vill tacka Oswald Söderqvist för att han har dementerat och tagit tillbaka det som står i motionen. Jag har alltså läst innantill. Det står på två ställen talat om en övergång till — det står inte tal om viss del eller att det skulle vara vissa civila komponenter, som Oswald Söderqvist säger. Men jag hoppas att han menar allvar nu, och då bortser vi från det som står i motionen. Till Jörn Svensson: Att folkpartiets idealbild skulle vara krig i evighet — jag tycker att Jörn Svensson skall gå upp och ta tillbaka det uttalandet.
Fru talman! Jag slutade visserligen mitt förra anförande med att säga att jag för min del accepterade att kommunisterna gick upp och roade sig i talarstolen, men jag tänkte inte att de skulle göra det så länge.
Fru talman! Man kan ju läsa motioner som fan läser Bibeln, och det är vad Gudrun Norberg gör nu. Om vi skriver ”övergång från militär till civil produktion” behöver det inte betyda att hela den militära produktionen skall läggas ned. Om man gör sig besvär med att kolla upp vårt försvarspolitiska program i övrigt — vilket faktiskt kan krävas av en debattör i den svenska riksdagen — står det helt klart att vi menar att det är delar av den militära kapaciteten som skall överföras till civil produktion, av de olika skäl som vi har redovisat. Det skulle vara mycket bra för Sveriges alliansfrihet, för Sveriges säkerhetspolitik och för de bygder där man har stor militär produktion, exempelvis Karlskogaområdet. Så är förhållandet. Sedan kan Hadar Cars ha sina små funderingar för sig. Vi roar oss inte här i den svenska riksdagen, Hadar Cars, utan vi för en debatt som vi anser vara viktig, framför allt för den svenska arbetarklassen, de svenska löntagarna och deras intressen — oavsett om de jobbar på Saab-Scania i Linköping, AB Flygmotor i Trollhättan, AB Bofors i Karlskoga eller vilken annan industri som helst som producerar försvarsmateriel, civil materiel eller annan materiel. Det är därför vi går upp och debatterar. Men om Hadar Cars gör det därför att han tycker att det är roligt och därför att det är en gimmick, får han gärna fortsätta med det.

Fru talman! I det betänkande som vi nu skall diskutera avhandlas den 10 december 1985 statliga personalpolitiken, och som underlag för det betänkandet från AG arbetsmarknadsutskottet finns dels en proposition, 1984/85:219, dels ett antal motioner. I den proposition om personalpolitiken som har redovisats anges två utgångspunkter för personalpolitiken och syftet med den. För det första skall personalpolitiken vara ett instrument för en förnyelse av den offentliga sektorn. För det andra skall personalpolitiken bättre anpassas till de olika verksamheternas särskilda krav. — Allt detta låter i och för sig förträffligt. Vidare redovisas i propositionen riktlinjer för den lönepolitik som staten som arbetsgivare avser att föra under åren framöver. Sedan redovisas från regeringens sida olika bedömningsgrunder för tjänstetillsättning, regeringens synsätt på jämställdhetsarbetet och en del annat. Det är bra att regeringen på ett någorlunda samlat sätt redovisar sin syn på personalpolitiken. Från moderat sida har vi tidigare i motionsform efterlyst en sådan samlad redovisning, och därför måste den hälsas med tillfredsställelse från vår sida. Men om man börjar fundera litet över det här aktstycket måste man ställa ett antal frågor. Till att börja med har den statliga personalpolitikens hantering fått en ganska märkvärdig organisatorisk utformning i regeringskansliet. Man har gjort den något anmärkningsvärda uppdelningen av personalpolitiken att vissa frågor som rör personalpolitik ligger på civilministerns bord. En vital del av personalpolitiken, nämligen lönepolitiken, ligger på ett annat bord. — Och även om man kan sitta vid varandras bord och samtala och kommunicera på olika sätt borde det vara förenat med vissa problem att en så väsentlig sak som personalpolitiken är uppdelad på två departement. När nu civilministern — en av de ministrar som handhar personalpolitiken — finns här i kammaren, kunde det finnas anledning att ställa en fråga: Vilka uppenbara fördelar ligger det rent organisatoriskt i att ha den statliga personalpolitiken uppdelad på två departement? Det skulle vara intressant att få höra några argument för detta. Normalt bedömer man det, i företag och organisationer, som väsentligt att ha en helhet när det gäller dessa frågor och en som svarar för personalpolitiken, inkl. lönepolitiken. Det kan vara av intresse, fru talman, att höra civilministern utveckla sina synpunkter därvidlag. Ett annat område som är vitalt för personalpolitiken är rekryteringen av medarbetare. Här har man diskuterat ganska mycket. Enligt gällande författningar är det regeringsformens 11 kap. 10 § samt lagen om offentlig anställning 4 kap. 3 § som reglerar rekryteringen. Enligt dessa bestämmelser skall vid tillsättning av statligt reglerade tjänster avseende fästas endast vid sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. Frågor som rör meritvärdering har varit föremål för översyn i regeringskansliet. Resultatet därav har redovisats i en departementspromemoria, C 1983:16, som har remissbehandlats i vederbörlig ordning. Efter detta har regeringen beslutat om vissa förändringar i anställningsförordningen, 1985:334, som trädde i kraft den 1 juli 1985. De här förändringar 95 na har främst tagit sig uttryck i att kriteriet ”skicklighet” har lyfts fram mer än tidigare, delvis på bekostnad av förtjänstkriteriet.

Utskottet, som begränsar sitt ställningstagande till den rättsliga bedömningen av problemet, anser att en sådan ändring bör komma till uttryck i LOA. Det skall därvid enligt utskottets mening i tydlighetens intresse framgå av lagtexten att prioriteringen av kriteriet skicklighet inte innebär något avkall på objektivitetskravet.” Arbetsmarknadsutskottet anför för sin del enhälligt: ”Den prioritering av skickligheten framför förtjänsten och andra kriterier som regeringen förordar bör — som framhålls i konstitutionsutskottets yttrande — komma till uttryck i LOA. Av sammanhanget bör vidare framgå att prioriteringen av kriteriet skicklighet inte innebär något avkall på kravet på objektivitet vid tjänstetillsättningar. Regeringen bör återkomma med förslag till ändringar i LOA enligt de riktlinjer utskottet här angivit.” Vi noterar detta, fru talman, med stor tillfredsställelse. Vi får en överensstämmelse med regeringsformen, lagen om offentlig anställning och den anställningsförordning som regeringen -— litet för snabbt kanske — satt i sjön från den 1 juli utan att göra vederbörliga förändringar i lagen om offentlig anställning. I detta betänkande finns också redovisade ett antal moderata reservationer. Vi har i anslutning till propositionen väckt en motion om att vi kanske borde inventera behovet av tjänster som kräver doktorsexamen. Vi vet i dag, fru talman, att det är ett stort problem att rekrytera till forskarutbildning, och vi tycker att det kunde finnas skäl att utanför den traditionella akademikerkarriären införa tjänster, där det fanns ett formellt behörighetskrav på akademisk forskarutbildning. Vi tror att det finns starka skäl för att bejaka de propåerna från vår sida. När det sedan gäller lönepolitiken finns flera principer redovisade — några är det all anledning att lyfta fram här.

Vi tror att det framöver innebär ett ökat inslag av individuell lönesättning. Om man ser på de principer som redovisas i propositionen och som jag citerade, finner man att det är alldeles uppenbart = Prot. 1985/86:48 att den bedömningen delas av regeringen. Utskottet bekräftar mycket klart 10 december 1985 de uppfattningar vi från moderat sida har om att det är önskvärt med mer == marknadsorienterad lönesättning. Utskottet skriver: ”Utskottet har i denna delingen annan mening än regeringen. Här aktuella motioner ansluter också väl” — då refererar man till den motion som finns från moderat sida — ”till vad som sägs i propositionen.

Det konstaterar vi med glädje.

Såväl vi här i riksdagen som andra nås ju dagligen av rapporter om att man inom högskoleväsendet, inom försvaret och på andra områden, där det kan finnas inslag från tekniska yrken, drabbats av problem. Det gäller lärare som söker sig från högskolorna, utbildad personal som söker sig från försvaret och elever som genomgått utbildning vid någon av försvarets skolor och som skulle kunna tillföra försvaret erforderlig teknisk kompetens, men som inte ens påbörjar sin tilltänkta tjänstgöring inom försvaret. Jag skulle därför vilja fråga: När avser regeringen att mera konkret göra någonting åt det här problemet? Det är ju en sak att i propositionen vackert tala om det. Utskottet — det framgår av dess skrivning — förväntar sig faktiskt resultat och konkreta åtgärder. Rimligtvis gäller det även personalorganisationerna på den statliga sidan. Fru talman! Jag vill avslutningsvis ta upp en annan sak som behandlas i betänkandet. Jag avser medinflytandet och framför allt regeringskansliets hantering av medbestämmandelagstiftningen. Vi har ju många gånger diskuterat här i kammaren hur man skall gå till väga för att komma till rätta med de problem som uppenbarligen är förknippade med den tillämpning av MBL-lagstiftningen som förekommit under ett antal år. Frågan har tidigare diskuterats i konstitutionsutskottet. Där fann man att handläggningen och förfarandet över huvud taget kanske var mindre ändamålsenligt. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till det faktum att arbetsgivarverket fått i uppdrag av regeringen att på statens vägnar ta upp förhandlingar med berörda personalorganisationer, i syfte att träffa kollektivavtal i de hänseenden som riksdagen har uttalat sig för. Vad riksdagen har uttalat sig för är alltså något mera ändamålsenliga former. ganska exklusivt: Vad syftar de aktuella förhandlingarna till? Vad förväntas man uppnå med de förhandlingar som sker via arbetsgivarverket? Syftar förhandlingarna till att MBL icke skall tillämpas i regeringskansliet? Vilka är de två fullvärdiga parter som förhandlar om den politiska demokratin? Den ena är väl regeringsmakten, vilken självfallet respekteras. Men vilken är den andra fullvärdiga parten? Vidare vill jag fråga: Vad räknar civilministern med att dessa förhandlingar skall resultera i? Är syftet att MBL i nuvarande form skall försvinna när det gäller regeringens propositioner? Vilken ambition har civilministern i så fall i vad gäller annat som förhandlingarna kan resultera i? Fru talman! Till sist vill jag säga att det är fråga om ett mycket märkligt förfarande. Vi får nämligen beskåda problem, inte minst i samband med den nya omorganisationens tillblivelse, som belyser hur förhandlingsdirektiven förhalas vecka efter vecka på grund av MBL-förhandlingar i regeringskansliet. Ett sådant förfarande ger kanske ett fåtal centralt placerade fackliga funktionärer inflytande. Å andra sidan skapar fördröjningarna djup oro och stor oreda ute på fältet samt stor oro bland personalen. Min fråga blir därför: När avser civilministern att förhandlingarna med motparten skall vara avklarade och att MBL i regeringskansliet i vad gäller regeringens propositioner därmed skall vara en saga blott? Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de moderata reservationer som finns fogade vid utskottets betänkande.

Fru talman! I betänkandet om den statliga personalpolitiken tar vi från centerns sida i reservation 2 upp MBL vid tillsättning av chefer inom offentlig förvaltning. Vi framhåller att chefernas roll är helt annorlunda i offentlig förvaltning än inom den privata sektorn. Vår uppfattning är att myndighetspersoner har som en av sina viktigaste uppgifter att tjäna allmänheten, och rollen som chef för de anställda är därmed betydligt mindre markerad. Vid tillsättning av chefer bör därför, enligt vår mening, endast information ges till de anställda. Utskottsmajoriteten anser för sin del att de förändringar som har gjorts under senare år har minskat användningen av MBL inom den offentliga sektorn. Vidare tror utskottet att man genom förhandlingar och avtal så småningom i stort kommer att tillgodose de krav som finns i centermotionen. Det är helt riktigt att förhandlingarna har begränsats under senare år. Redan detta visar att våra krav är berättigade. Att nu ytterligare avvakta förhandlingar måste därför anses vara bortkastad tid. Det finns inget bärande skäl för att de anställda skall ha något, och mer än andra grupper i samhället, avgörande inflytande över de personer som oftast företräder allmänheten. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Även när det gäller medbestämmandet i regeringsärenden är det av framför allt principiella skäl orimligt med förhandlingar. Det måste vara den politiska demokratin som är avgörande. Personalorganisationernas rätt att påverka handläggningen i regeringsärenden bör därför så snart som möjligt avskaffas. Endast i fall som direkt berör de anställda bör MBL tillämpas. Fru talman! Vi har avstått från att avge en reservation och har nöjt oss med ett särskilt yttrande, i den förhoppningen att det förhandlingsarbete som nu = Prot. 1985/86:48

Fru talman! Det betänkande som vi nu har framför oss grundar sig på en proposition om den statliga personalpolitiken. Det är en personalpolitik som har den privata marknaden som utgångspunkt. Den marknad vi känner till, som den statliga personalpolitiken skall anpassas till, är en marknad där några få bestämmer arbetets villkor. De bestämmer vilka som skall ha en betydelsefull roll, vilka som betyder någonting i produktion och verksamhet över huvud taget, vad som skall efterfrågas, hur människor skall värderas, vilka som socialt skall värderas högre. Denna marknad bestämmer också prestationslöner — där avgörs vilka som skall slita hårt för prestationslöner och vilka som skall ha bättre villkor. Här värderas människor. Värderingarna på denna marknad är långt ifrån den jämlikhetsoch rättvisetanke som har burit arbetarrörelsen sedan dess begynnelse. Förhållandena inom den offentliga sektorn har däremot varit något bättre. Den har växt upp i ett helt annat klimat med arbetarrörelsens värderingar i botten, och dess löneoch personalpolitik har i flera hänseenden varit mycket bättre än den politiken på marknaden. Lika lön för lika arbete och lika lön för likvärdigt arbete oavsett bostadsort har varit bärande. Nu skall alltså marknaden successivt ta över — den har redan till viss del tagit över. Detta kan vi läsa i propositionen. Där talas det om förnyelse, decentralisering och skilda miljöer, vilket innebär att det sker en anpassning till den marknad som finns utanför den offentliga sektorn. Det är därför inte så märkvärdigt att vi i dag får höra ett hyllningstal av Anders Högmark. Han säger att han är frälst av detta förslag — det finns nu bara organisatoriska skiljaktigheter. Han är helt nöjd och hälsar med tillfredsställelse och glädje regeringens förslag välkommet. Det här är kanske inte så märkligt. Det märkliga är att det sitter en socialdemokratisk regering och att en moderat samtidigt kan stå i riksdagens talarstol och hälsa ett socialdemokratiskt förslag med glädje. Jag tror att det finns stora problem inom det stora socialdemokratiska partiet. Fackföreningsrörelsen på den privata marknaden måste fundera över hur man har lyckats med lönespridning och värderingar. Arbetarrörelsens jämlikhetsideal har kanske inte lyckats helt — det är nämligen på tillbakagång. Även regeringen måste i sin verksamhet helt släppa dessa ideal. Den offentliga verksamheten, där det finns en politisk demokrati som kan bestämma en del av dessa ramar, släpper också jämlikhetsideologin. Vpk har reagerat på två delar av den statliga personalpolitiken. Det är den lönepolitik som skall föras generellt, men även den lönepolitik som gäller cheferna. Om den lönepolitik som redovisas i propositionen och betänkandet nu slås fast, bryter man viktiga principer som rått tidigare. Det sägs också att decentralisering och delegering leder till ökat inflytande för de anställda. Men samtidigt är, precis som det hela tiden har varit på den privata marknaden, den beslutanderätt som den enskilde arbetaren via sin fackförening får ha begränsad inom givna ekonomiska ramar. Det han får bestämma om neddragning är väl det lilla. Samma sak skall nu gälla inom den 99 statliga sektorn. Decentraliseringen betyder inget annat än att de vanliga anställda inom statlig verksamhet får ta ansvar för den ekonomiska fördelningspolitiken och åtstramningen. Den makt över sitt jobb som var och en kanske skulle vilja ha är en gång för alla given inom ekonomiska ramar beslutade långt över de enskildas huvuden. Så är det på den privata marknaden och så skall det bli inom den statliga verksamheten. Utgångspunkten är, enligt propositionen, att den statliga lönepolitiken skall bygga på en balanserad samhällsekonomi. Hela den organisationsförändring som innebär att lönedelegationen avskaffas och dess funktion förs in under finansutskottet beror på att den inte hade tillräckligt ansvar för samhällsekonomin, dvs. den tog inte nödvändig hänsyn till den åtstramningspolitik som skall föras på den offentliga sidan. Då kan de anställda känna sin decentraliserade makt. Om man redan på förhand har sett till att givna ekonomiska ramar finns, vill vi för vår del bestämt bestrida att detta kan ha något med fria förhandlingar att göra, med rättvis lönesättning eller med befrielse från prestationslöner som är helt onödiga. Man stryper de fackliga organisationernas möjligheter på ett politiskt avancerat sätt. För vår del vill vi motsätta oss detta. Vi vill ha en annan organisation och ett mer direkt inflytande från riksdagens sida över den statliga lönepolitiken. Vi säger också i våra reservationer att det är ett stort fel att den nya organisationen innebär att finansutskottet skall ta över ansvaret och vara lönedelegation och att regeringen har ett så oerhört starkt inflytande att det begränsar de fackliga organisationernas handlingskraft. Det är mycket beklagligt, vi vill inte vara med om en sådan utveckling. Det kanske mest stötande och anmärkningsvärda är öppningen mot chefslönerna. Det råder rekryteringsproblem. Jag förstår. Ojämlikheten i samhället ökar. Vill man ha en chef i hög ställning på den offentliga sidan måste man konkurrera med avancerade anställningsförmåner och höga löner. Den offentliga sektorn skall nu traska patrull efter den privata marknaden — ledd av en socialdemokratisk regering. Vad blir effekten? Jo, lönespridningen skall öka. De lågavlönade kommer att halka efter ytterligare. Då uppstår ännu en effekt. Det gäller inte bara människor i gemen, utan det gäller också skillnader mellan män och kvinnor. Det är inte kvinnorna som har de bäst betalda yrkena inom den offentliga verksamheten, tvärtom har de de sämsta lönerna. Det är i huvudsak män som har de bästa. Här kommer ytterligare en jämlikhetsaspekt fram. Man kan fundera över hur förslagsställarna har tänkt sig framtiden. Det spelar ingen roll hur många avtal om jämlikhet och jämställdhet som finns om den privata marknadens mönster är den fundamentala grund man har att utgå ifrån — den privata marknaden som inte tar någon som helst hänsyn till jämlikhetsaspekten. En alternativ väg -— i stället för att kapitulera inför den privata marknadens idéer — är att införa ett system som också enligt Wigforss skulle reglera orättvisorna, dvs. en ordentligt progressiv beskattning. Man skulle se till att de förmåner som en chef kan ha utöver avtalet beskattades. Det betyder en ytterligare skärpning av avdragsreglerna i stället för marginalskattesänkningar. Även andra förmåner måste ifrågasättas, om vi vill komma till rätta med den ojämlikhet som råder. I annat fall är det svenska samhället i händerna på = Prot. 1985/86:48 des.k. cheferna, de som har bra yrken, god utbildning och fina anställnings 10 december 1985 förhållanden. Men vill man förvalta det kapitalistiska samhället i stället för att ändra på dess orättvisor följer man naturligtvis denna väg. Det är för att förändra dessa förhållanden som vi har fogat två reservationer till utskottets betänkande. Jag yrkar bifall till våra reservationer.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottet behandlar i detta betänkande propositionen om statlig personalpolitik och motioner dels i anslutning till propositionen, dels från allmänna motionstiden. I proposition 219 konstateras att staten är landets största arbetsgivare. Antalet anställda uppgår till ca 575 000. Det är en ökning med över 100 000 personer sedan 1970. De senaste åren har dock antalet minskat något från det år då antalet anställda var högst, nämligen 1982. Det är framför allt inom utbildningssektorn som antalet anställda ökat under de senaste 15 åren. Även den civila förvaltningen har ökat, medan affärsverkens ökning är mycket begränsad — plus 6 000 personer mot utbildningssektorns plus 63 200 personer under perioden 1970-1984. Huvuddelen av denna personalökning har utgjorts av kvinnor. En viktig faktor för kvinnornas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och därigenom få egna försörjningsmöjligheter har varit den offentliga sektorns expansion. Detta glömmer ofta den offentliga sektorns kritiker bort. Utan den offentliga sektorns snabba expansion skulle Sverige aldrig ha blivit det land i västvärlden som har den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen. Denna höga förvärvsfrekvens är naturligtvis inte ett mål i sig självt. En fast förankring för kvinnorna på arbetsmarknaden är och kommer att förbli den viktigaste faktorn för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett viktigt led i den statliga personalpolitiken är att den bygger på det demokratiska värdesystemet. Den skall präglas av demokrati, rättvisa, rättssäkerhet och opartiskhet. Frågor som rör anställningstrygghet skall ha en framskjuten plats i statlig verksamhet. I det förnyelseprogram för den offentliga sektorn som regeringen tagit fram utgör den statliga personalpolitiken en viktig del. Medborgarnas krav på den offentliga sektorn har ökat. Begrepp som service, delaktighet, brukarinflytande och målstyrning ingår i förnyelseprogrammet. Krav på rationalisering och effektivisering och nya former för beslutsfattande ändrar mycket i statsförvaltningens sätt att arbeta eller kommer att göra det. Därför måste personalpolitiken bättre anpassas till olika verksamheter i skilda arbetsmiljöer. Fru talman! Jag övergår nu till att behandla motionerna. Utskottsmajoriteten ansluter sig till regeringens förslag: att staten lönemässigt måste kunna anpassa sig till varierande förutsättningar i arbetslivet för att kunna rekrytera goda chefer. Detta behöver inte innebära negativa 101 effekter för andra anställda, eftersom dessa chefers löner svarar för så liten del av de totala lönekostnaderna. Motionen avstyrks. Utskottet har tidigare behandlat en liknande motion. Erfarenheten har visat att man i stort kan lösa dessa frågor avtalsvägen. MBL är på denna punkt dispositiv. Någon åtgärd från utskottets sida är därför inte nödvändig. Motionen avstyrks därmed. När det gäller lönekostnader vid viss omplacering motsätter sig Elver Jonsson och andre vice talman Karl Erik Eriksson, båda folkpartiet, i motion 1985/86:17 att regeringen ges fullmakt att inom vidare ramar använda dessa medel. Det bör ankomma på riksdagen att ange de villkor som skall gälla för utbetalning av förslagsanslag. Utskottet har däremot inga invändningar emot att anslaget för lönekostnader vid viss omskolning och omplacering får en bredare användning. Detta bör underlätta både vid omskolning och vid omplacering av handikappade, vilket ur både individens och samhällets synpunkt är positivt. Moderaternas förslag skulle enbart innebära mindre stimulans att åstadkomma åtgärder som i övrigt överensstämmer med våra arbetsmarknadspolitiska målsättningar. Med vad som ovan anförts avstyrks motion 1985 86:17 — att det bör ankomma på riksdagen att besluta om ändamål och villkor för användningen av här nämnda anslag. Det bör ges regeringen till känna vad utskottet anfört i betänkandet. Vpk hävdar i sin motion 1985/86:22 att de två viktiga principerna lika lön för lika arbete och samma lön för likvärdigt arbete — oavsett bostadsort — inte får brytas. Vpk vill vidare ha en utredning om riksdagens inflytande över löneoch personalpolitiken.

I sak delar motionärerna uppfattningen att skicklighet skall tillmätas större betydelse än förtjänst vid befordran och tjänstetillsättningar, men de föreslår att regering en återkommer till riksdagen med förslag som undanröjer den oklarhet som = Prot. 1985/86:48 har uppstått. 10 december 1985 Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att konstitutionsutskottet - som —-- yttrat sig i denna del av propositionen och beträffande refererade motioner — drar slutsatsen att regeringsformen inte hindrar att man i framtiden lägger större vikt vid kriteriet skicklighet. Regeringen bör dock återkomma med förslag till ändring i LOA i enlighet med vad utskottet har angivit. Frågor som berör meritvärdet vid utlandsvistelse tas upp i regeringens proposition, varför motionen inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Detsamma gäller Göran Riegnells, moderaterna, motion 2662 om traktamentsersättningar vid utlandsvistelse. I fråga om detta pågår redan ett översynsarbete. I jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen skall enligt propositionen huvudinriktningen vara att successivt bryta uppdelningen i manliga och kvinnliga arbeten och öka kvinnornas andel i de beslutande positionerna. En partgemensam ledningsgrupp inrättas. SIPU skall lämna stöd till myndigheterna i dessa frågor. Kvinnorepresentationen i statliga styrelser, utredningar m.m. skall stärkas. Ingen styrelse eller motsvarande som tillsätts efter 1988 skall vara enkönad. Alf Wennerfors m.fl. moderater är i motion 1985/86:20 tveksamma till den partssammansatta ledningsgruppen i jämställdhetsfrågor och vill bl.a. att dess verksamhet skall tidsbegränsas. Utskottet anser inte att man bör tidsbegränsa den partssammansatta ledningsgruppens arbete. Insatser på detta område bör vidgas — inte minskas, som moderaterna föreslår. När det gäller kvinnorepresentation i statliga organ är denna nu föremål för utredning, varför någon åtgärd med anledning av motion 1985/86:18 inte är påkallad. När det slutligen gäller medbestämmande vid beredning av regeringsärenden pågår ett översynsarbete. Vidare har SAV, statens arbetsgivarverk, fått regeringens uppdrag att på statens vägnar ta upp förhandlingar med berörda personalorganisationer i syfte att träffa avtal i den riktning riksdagen uttalat sig för. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 6 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Efter den långa och delvis mycket animerade försvarsdebatt som föregick det här ärendets behandling är kanske det tidsmässiga utrymmet för någon längre debatt inte särskilt stort. Men jag vill ändå till utskottets värderade talesman, som företräder utskottsmajoriteten, upprepa de frågor som jag ställde till civilministern, och som jag tycker rimligtvis bör finnas med även i den här debatten. Först och främst skulle jag vilja fråga Gustav Persson: Till vad syftar de relaterade förhandlingar som statens arbetsgivarverk har fått i uppdrag av regeringen att föra? Syftar de till att få bort MBL ur regeringskansliet när det gäller regeringens propositioner? Anser Gustav Persson att det är önskvärt att regeringen framöver, oavsett vilken färg den har, förhandlar om och kring sina propositioner? Jag tycker, fru talman, att det är ganska ointressant om det pågår ett arbete eller ej beträffande dessa frågor. En representant för Sveriges riksdag, som företräder folkmakten via allmänna val, bör väl självständigt kunna uttrycka en uppfattning i frågan. Är det önskvärt att den sittande regeringen förhandlar med en motpart, vad den nu utgörs av, om den offentliga makt som vi riksdagsledamöter i allmänna val har givits av denna regering? Jag tycker att utskottets talesman självständigt borde kunna uttrycka en mening om detta.

Fru talman! Gustav Persson försökte inte ytterligare förklara varför man från utskottets sida har gjort de här ställningstagandena. När det gäller chefslönerna sade han bara att de är få och därför inte betyder så mycket för de lågavlönade. Lönespridningen i samhället har ingen betydelse för Gustav Persson och socialdemokraterna — det är den tolkning man kan göra av detta. Handlar det bara om några få, spelar det heller ingen roll. Därmed jag fick kanske förklaringen, Gustav Persson, till varför socialdemokratin inte gör någonting åt den enorma maktkoncentration som finns hos några få aktieägargrupper. Det är väl ändå så, Gustav Persson, att om en grupp får enorma förmåner och privilegier, så rubbas den jämlikhetsprofil som arbetarrörelsen vill slåss för avsevärt. Och lönen har enorm betydelse för statusen och den position man intar i samhället. Det är inte för inte som Gustav Persson här får stöd av moderaterna. Chefsrollen är ingenting som är ett påfund av regeringen. I publikationer från Svenska arbetsgivareföreningen och dess organisationer får vi framöver särskilda bilagor om chefsrollen. Vi vet hur Svenska arbetsgivareföreningen anser att chefsrollen skall vara, och när nu den statliga personalpolitiken utgår ifrån att man skall rätta sig efter den privata marknaden, vet vi ungefär vilken chefsroll det skall handla om — chefen skall ha samma status som inom det privata näringslivet. I fråga om lönepolitiken i stort sade Gustav Persson ingenting mer. Men det är otvivelaktigt att med meritvärderingar, flexibla och produktionsinriktade system osv. kommer vi att få en väldig lönespridning på det statliga området, utifrån en ekonomisk politik som kan vara ytterst tveksam. Måste det inte vara besvärande när socialdemokraterna, efter att ha vunnit — Prot. 1985/86:48 den ideologiska debatten med moderaterna om den starkes och den duktiges — 10 december 1985 rätt att slå sig fram i samhället, lägger fram en proposition i riksdagen där de starkas och duktigas rätt att bli belönade kommer till uttryck?
Fru talman! Lars-Ove Hagberg framställer alltid utjämningsfrågorna ytterligt förenklat. Om vpk:s förslag genomfördes, skulle det bara öka krånglet. Det skulle kanske skapas en grå och en svart arbetsmarknad, och vi skulle inte nå det syfte som vi båda önskar, en jämnare löneprofil i vårt land. Kom i stället, Lars-Ove Hagberg, med sådana förslag att vi kan lösa de här problemen. I jämförelse med andra delar av världen har vi en tämligen jämn lönestruktur i vårt land, och det tror jag att man bör uppmärksamma. Låt mig säga något om de olika kriterier som regeringen har ansett bör utgöra grunden för statens lönepolitik. Det sägs i propositionen ”att lönepolitik och lönesystem skall vara förenliga med en balanserad samhällsekonomi” — det tror jag att vi kan ställa upp på — och ”att stora löneskillnader skall undvikas för arbetstagare med likvärdiga arbeten inom olika arbetsmarknadssektorer”. Det är väl ett klart uttryck för att det finns en vilja när det gäller att föra en lönepolitik. Slutligen sägs det ”att lönepolitiken i övrigt grundas på demokratiska ideal om rättvis fördelning”. Jag tycker att det är en klar målsättning för samhället utifrån de värderingar som socialdemokratin står för. Till Anders Högmark vill jag säga att jag tror att vi med förtroende kan vänta på resultatet av den förhandling som kommer att föras. De fackliga organisationerna i Sverige är så mogna att de kommer att klara av den saken, och jag tror att det är bra att vi väntar till dess förhandlingen är klar. Vi får en bättre lösning då än om vi blandar in politiska diskussioner i Sveriges riksdag om den pågående förhandlingen.
Fru talman! Det finns säkert anledning att avvakta förhandlingar, men nu ställde jag frågan till Gustav Persson om han själv som folkvald ledamot i Sveriges riksdag vill uttrycka sin uppfattning, sin självständiga uppfattning via det politiska mandat som han har fått av folket i allmänna val. Gustav Persson svarar att vi skall inte blanda in Sveriges riksdag. Om Gustav Persson menar att Sveriges riksdag inte skall diskutera frågan om hur regeringskansliet och den sittande regeringen, som skall åtnjuta parlamentets förtroende, hanterar sina propositioner, har han kanske fått detta med representativ demokrati om bakfoten. Jag efterlyser fortfarande en självständig uppfattning från riksdagsledamoten Gustav Persson, som tillika företräder utskottsmajoriteten.
Fru talman! Jag framställer problemen förenklat när det gäller frågor om utjämning, säger Gustav Persson. Men finns det något enklare sätt att lösa detta problem än genom att säga att den privata marknaden får bestämma? 105 Jag hade hoppats att Gustav Persson liksom jag skulle tycka att denna inte skall få bestämma. Jag har inte sett något förslag från Gustav Persson inriktat på bekämpning av problemet med höga chefslöner. Problemet är att de statliga cheferna hittills har halkat efter, medan de privata chefernas löner och förmåner har ökat. En marknadsanpassning är då den enklaste vägen. Om några åtgärder vidtas uppstår en grå marknad och en svart marknad, säger Gustav Persson. Men vad är det för samhälle som vi lever i? Om vi under de maktförhållanden som råder inte kan genomföra några åtgärder för att åstadkomma jämlikhet, måste vi ändra på dessa förhållanden. Slutsatsen blir att det enligt socialdemokratin bara finns två val: antingen en grå eller en svart marknad för chefers förmåner och löner, eller mycket höga löner. I så fall har arbetarrörelsen inget som helst val, Gustav Persson. Vi föreslår en skärpt beskattning enligt den gamla Wigforsska modellen. Om någon beviljas en alltför hög lön, får en utjämning ske skattevägen. Men även den modellen har under de senaste åren urholkats av socialdemokraterna. Jag tycker vidare att det varit bra att lönerna har utjämnats i det svenska samhället, både på det statliga området och på det offentliga området i övrigt, liksom till viss del också ute på den privata marknaden. Men vi kan i dag se en rakt motsatt utveckling, där en lönespridning gör sig gällande. Å ena sidan blir allt fler lägre avlönade, å andra sidan blir också allt fler högre avlönade. Jag skulle vilja bevara och utveckla den jämna strukturen i samhället i stället för tvärtom, men Gustav Persson och socialdemokraterna i övrigt går marknadskrafterna till mötes. Detta är den sanna bilden. Det är enkelt att anpassa sig till marknaden i stället för att försöka bryta mot den. Jag inser att det senare skapar problem, och jag har bara pekat på ett sätt att lösa dem, nämligen skattevägen. Man kan säkerligen finna flera sätt, Gustav Persson, om man fördjupar sig i frågan, men man kan inte enbart anpassa sig till den verklighet som råder utanför det statliga området.

Herr talman! Vi befinner oss som bekant inne på mitten av det fjärde året i en femårig planeringsperiod. Man kunde kanske räkna med att de försvarspolitiska frågorna i stort sett skulle vara avgjorda. Så är naturligtvis fallet i allt väsentligt. Men den kompletteringsproposition som vi nu har att behandla och den proposition som lades fram i våras har bägge visat att det fortfarande finns inte så få och ganska väsentliga punkter där fullständig enighet inte råder. Det förekom, som de ledamöter som särskilt har följt detta ärende är medvetna om, inte så små motsättningar i våras. Det gällde framför allt tolkningen av fyrpartiuppgörelsen, där det i praktiken visade sig att användningen av åtskilliga hundra miljoner kunde bedömas på olika sätt. I den nu föreliggande kompletteringspropositionen finns det icke oväsentliga meningsmotsättningar på ett par punkter. Det må kanske synas som varande teknikaliteter eller av relativt liten aktuell betydelse, men de är av betydelse trots allt vad gäller den mera långsiktiga inriktningen av försvarets utformning. Det gäller de kompletterande beställningsbemyndiganden som nu är aktuella på grund av de beslut som fattades i våras. Det gäller vidare den s.k. överplaneringens roll och fyrpartiuppgörelsens tolkning beträffande oförändrad köpkraft. Från litet olika utgångspunkter har de tre oppositionspartierna, moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet, kommit fram till en gemensam reservation. Jag skall, herr talman, be att få yrka bifall till den reservationen. Den gäller punkterna 1 och 3 i utskottets hemställan, medan vi på de grunder som är redovisade godtar punkten 2. Helt kortfattat skall jag ange hur vi som inte har anslutit oss till propositionen har sett på dessa problem. Läget när det gäller beställningsbemyndigandena är att riksdagen i våras fattade beslut om att godkänna endast hälften av vad som rätteligen borde falla på detta budgetår, 1985/86. Det nu aktuella beloppet rör sig om ungefär 3 miljarder. Det är fråga om en icke oväsentlig minskning i förhållande till överbefälhavarens äskanden. Det kan naturligtvis vara en poäng när det gäller utskottsmajoritetens ståndpunkt att ÖB nu finner att han av planeringsskäl och annat inte kan medhinna mer än vad som i stort sett finns med i propositionen vad gäller beställningsbemyndiganden. Det innebär alltså en nedgång med ungefär 300 miljoner. Bakgrunden är helt enkelt, enligt vår mening, att man rätteligen borde ha fattat detta beslut redan i våras. Då hade de militära myndigheterna haft rimligt utrymme tidsmässigt och i övrigt att genomföra en sådan planering så att det totala beställningsbemyndigande som de militära myndigheterna önskar hade kunnat fyllas ut. Vi vill från oppositionens sida uttrycka den fasta förhoppningen och förvissningen att ytterligare sådana här uppskov och uppdelningar inte skall ske, utan att man redan vid ett budgetårs ingång skall känna till hur omfattande de totala beställningsbemyndigandena kan beräknas bli. Den andra punkten som jag skulle vilja understryka särskilt även i detta sammanhang är innebörden av fyrpartiuppgörelsen. Man kan säga att det väsentliga inslaget i många hänseenden i denna uppgörelse var utfästelsen om oförändrad köpkraft. Vi kan nu konstatera att det råder osäkerhet om hur utskottsmajoriteten och regeringen egentligen tolkar detta. Det talas inte mycket om oförändrad köpkraft, men det talas desto mer om nominellt oförändrad ram. Vi vill för vår del klart utsäga att riktpunkten för det kommande budgetåret, 1986/87, som är det sista i femårscykeln och som omfattas av fyrpartiuppgörelsen, skall vara oförändrad köpkraft. Herr talman! Jag har avsiktligt varit förhållandevis kortfattad. Det blir ett par korta deklarationer även från folkpartiet och centerpartiet. Vi kommer med säkerhet tillbaka till dessa frågor nästa år, och då rör det sig naturligtvis i första hand om budgetpropositionen. Överläggningarna om nästa försvarsbeslut kastar för övrigt redan nu sin skugga över oss. Avslutningsvis vill jag säga att det ingalunda kan sägas vara någon sorts självändamål som har dikterat vår markering på denna punkt. Såväl när det gäller oförändrad köpkraft som när det gäller den allmänna inriktningen av försvaret är den reservation som har fogats till betänkandet ett uttryck för att vi inte är beredda att acceptera den svala inställning som kommer till synes från regeringens sida i kompletteringspropositionen.

Herr talman! Vi i folkpartiet har vid upprepade tillfällen framhållit vikten av att 1982 års försvarsbeslut fullföljs i enlighet med den fyrpartiöverenskommelse som träffades 1984. Vissa avsteg har gjorts genom regeringens handlande. Den begränsning av försvarets priskompensation som drevs igenom 1984 var ett sådant avsteg. Beslut om att tills vidare frysa vissa medel inom försvarsgrenarnas materieloch byggnadsanslag kan bli ett nytt avsteg, om inte medlen inom en nära framtid får användas för de ändamål som de är avsedda för. Vi har från folkpartiet genom en fråga här i riksdagen påtalat detta och noterade med tillfredsställelse att försvarsministern i svaret aviserade att ändring skulle ske. Vi vill nu med anledning av uttalanden och förslag i såväl budgetpropositionen som i den nu aktuella propositionen 1985/86:25 återigen framhålla vikten av att fyrpartiöverenskommelsen hålls. Vi pekar särskilt på den del av överenskommelsen som rör planeringen enligt principen om oförändrad köpkraft. Vi yrkar därför att riksdagen ger regeringen till känna vad vi anfört om fullföljande av 1982 års försvarsbeslut. I proposition 1985/86:25 har regeringen föreslagit en begränsning av försvarets bemyndiganden. Frågor om försvarets beställningsbemyndiganden hänger samman med att försvarsmateriel tar lång tid att utveckla. Beställningar behöver göras flera år innan materielen levereras. Riksdagen ger därför bemyndiganden till regeringen och myndigheter att beställa materiel. Denna skall sedan betalas med anslag som riksdagen beslutar om under ett antal kommande år. Folkpartiet konstaterade i sin försvarspolitiska motion föregående år att det är rimligt att riksdagen får reell handlingsfrihet vid de tillfällen vi fattar försvarsbeslut, nämligen vart femte år. Det får inte finnas alltför stora bindningar in i följande försvarsbeslutsperiod. I våras fanns sådana farhågor inför 1987 års försvarsbeslut. Beställningsbemyndigandena kunde bli så stora att riksdagen var mer eller mindre uppbunden i förväg inför det femåriga försvarsbeslutet. Folkpartiet stödde därför regeringens förslag att hålla inne en del av de bemyndiganden för innevarande budgetår som överbefälhavaren då begärde. Det är viktigt att betona att handlingsfrihet inte bara gäller hur stora försvarsramar som riksdagen skall kunna fastställa. Det måste också finnas en betydande handlingsfrihet och möjlighet att fördela resurserna inom varje ram på ett sätt som 1987 uppfattas som rationellt. När nu regeringen i sin tilläggsproposition redovisar nya överväganden, som visar att det finns en tillräcklig handlingsfrihet inför 1987 års försvarsbeslut, har vi i motion 1985/86:155 föreslagit att överbefälhavaren tilldelas de begärda bemyndigandena. Vi har sedan under utskottsbehandlingen fått rimliga försäkringar om att de avsedda beställningarna kan läggas ut även vid den mindre reducering av bemyndigandena som föreslås i tilläggspropositionen. Inget av de större objekt som är aktuella för beställning äventyras. Vi har mot den bakgrunden funnit det möjligt att godta de angivna beloppen. Vi förutsätter dock att regeringen återkommer till riksdagen senare under budgetåret om det uppstår problem. Eftersom utskottsmajoriteten inte tillmötesgått detta krav, har vi i en trepartireservation ställt detta yrkande. Vi i folkpartiet har under den gångna tiden ägnat stort intresse åt att diskutera och belysa Sveriges säkerhetspolitiska situation. De krav som ställs inför nästa försvarsbeslut har noga övervägts. Folkpartiet ställer sig bakom bedömningarna i rapporten från 1984 års försvarskommitté. Man betonar där riskerna för att Sverige tidigt kan dras in i en konflikt. Utvecklingen i det nordeuropeiska och nordatlantiska området under senare år har ökat påfrestningarna och riskerna för vårt land. Det är nödvändigt att Sveriges säkerhetspolitik utformas så att den fungerar väl också i detta mer utsatta läge. Det är mot denna bakgrund man får se folkpartiets deklarerade uppfattning — genom ett anförande av Bengt Westerberg för en tid sedan — att planeringsinriktningen inför 1987 års försvarsbeslut bör utgå från den övre av de tre ekonomiska nivåer som funnits i regeringens hittillsvarande planeringsdirektiv till de militära myndigheterna. Samtidigt måste försvarets omfattande rationaliseringsoch besparingsprogram fullföljas. Det gäller alltså att få ut största möjliga försvarseffekt ur de pengar som anslås. Vi har kunnat konstatera flera allvarliga kvalitativa brister i försvarsorganisationen gällande förband i alla försvarsgrenarna. Våra soldater måste veta att de har bra vapen och ett gott skydd samt att det finns tillräckliga sjukvårdsresurser. De kvalitetsförbättringar som ter sig ofrånkomliga för att ge större trovärdighet åt svenskt försvar kan enligt folkpartiets mening inte förverkligas om medeltillsdelningen till försvaret bara fortsätter på nuvarande nivå. Vi ser detta som ett fullföljande av 1982 års försvarsbeslut. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i försvarsutskottets betänkande.

Herr talman! Det som Kerstin Ekman var inne på om den övergripande synen på säkerhetspolitiken kan det vara viktigt att säga några ord om.

När det gäller den nivå som folkpartiet vill att medelstilldelningen skall ligga på har vi sagt att det finns anledning att fundera vidare innan vi är beredda att fatta beslut om några nivåer. Försvarskommittén avser att lägga fram sitt betänkande omkring den 1 december 1986. Det är alltså ett helt år kvar dit, och vi tycker att det nu är något tidigt att ta ställning. I fråga om beställningsbemyndigandena finns det skäl att erinra om att företeelsen överplanering har en viss historisk bakgrund. Det prisregleringssystem som gällde tidigare innebar att man i slutet av perioden kanske fick pengar över. Då var det viktigt att man hade materiel på lager som man kunde beställa av. Nu har vi i och för sig ett nytt prisregleringssystem, men det finns tydligen inget prisregleringssystem som fungerar, oavsett hur många professorer som tillfrågas. Det är därför angeläget att man har en viss beredskap. Från centerns sida tycker vi inte att det innebär något hot mot försvarsbeslutet om riksdagen bifaller reservationen. Man kan ha en sådan ordning som vi reservanter anger. Vi centerpartister har avstått från att motionera. Skälet till detta är att riksdagen så sent som i våras diskuterade denna fråga. Då fanns det en reservation från centerpartiet och moderaterna, medan socialdemokraterna och folkpartiet hade en annan syn. Nu är situationen delvis förändrad, eftersom också folkpartiet stöder reservationen. Det finns en sak som här borde poängteras. Det gäller riksdagsbehandlingen av försvarets materielprojekt. Jag efterlyser faktiskt mer och bättre information från departement och myndigheter om större materielprojekt. Vii riksdagen skall inte bara diskutera flygplansbeslut och därefter ingenting alls. Det vore bra om vi mer ingående diskuterade också en del materielprojekt. Det är viktigt att de partier som behandlar dessa frågor gör klart för sig huruvida det aktuella beslutet strider mot fyrpartiöverenskommelsen. Från centerns sida anser vi att det inte gör det. Å andra sidan fanns det ingenting i fyrpartiöverenskommelsen som gav utrymme för att vidta den åtgärd som regeringen nu har föreslagit. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen i försvarsutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Försvarsutskottets vice ordförande erinrade kortfattat om de tidigare diskussionerna om beställningsbemyndiganden, och jag tycker att man bör komplettera bilden så till vida att man återger vad herr Göransson sade här i kammaren i maj 1985, då frågan senast diskuterades. Uttalandet är av viss betydelse.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 Mot den bakgrunden beklagar jag att vi inte nådde enighet kring de bägge förutsättningar som angavs från vårt håll, nämligen att det skulle finnas möjlighet att komma tillbaka under året och att det i det sammanhanget naturligtvis skulle vara vägledande att beställningarna gjordes på grundval av vad som slagits fast i försvarsöverenskommelsen. Jag delar den uppfattning som vice ordföranden i försvarsutskottet framförde, att det kan synas väl tidigt och överflödigt att nu diskutera olika nivåer. Jag tror inte att det gynnar sakfrågan att folkpartiet nu har gått ut med ett slags bud. Det får nog mest karakteriseras som en svaghet för det massmediala.

Herr talman! Jag tycker att det är rimligt, Olle Göransson, att man bedömer en fråga varje år efter de förutsättningar som finns. Det är det vi har gjort; det är inte något annat som avspeglar sig i våra ställningstaganden. Förra budgetåret var det helt klart att man inte skulle få handlingsfrihet, om man gick emot regeringens yrkande, och det var därför vi ställde upp på era förslag. I år däremot har försvarsministern sagt i sin proposition att det finns tillfredsställande grad av handlingsfrihet inför 1987 års försvarsbeslut. Man konstaterar också att överbefälhavaren i den nya programplanen minskat kostnaderna med ca 700 milj.kr. genom senareläggningar och ambitionsminskningar. Men det underliga är att försvarsministern sedan inte fullföljer detta utan ändå vill hålla inne med bemyndigandena. Det verkar som om man inte tror på vad man själv säger. Vi har ansett att i det läge där det finns handlingsfrihet skall man låta ÖB göra de beställningar som han anser vara viktiga. Det är alltså fråga om två olika utgångslägen. Sedan har vi under utskottbehandlingen fått garantier för att det inte kommer att ställa till några bekymmer för överbefälhavaren, och därför har de tre partierna ansett att just detta kan man gå med på. Men när vi inte får garantier för att regeringen skall komma tillbaka till riksdagen, om det uppstår bekymmer, måste vi reservera OSS. Jag tycker att det vore bra om Olle Göransson tittade på varje fråga för varje år och bedömde efter det sakförhållande som då gäller.

Herr talman! Utbildningsutskottets föreliggande betänkande nr 5 handlar om meritvärdering vid tillsättning av lärartjänster inom det statligt lönereglerade området. Det som särskilt tas upp är betygen i lärarutbildningen. Betänkandet knyter alltså nära an till det arbetsmarknadsutskottbetänkande om den statliga personalpolitiken som avhandlades i går. Den viktigaste frågan är den som gäller begreppen förtjänst och skicklighet, där propositionen framhäver skicklighetens betydelse. Om detta råder väli princip inte några större meningsskiljaktigheter, även om jag gärna i och för sig skulle ha velat knyta an till den diskussion som fördes i går. Jag vill särskilt peka på det som Anders Högmark sade, bl.a. hans betoning av att forskarutbildningens meritvärde bättre bör komma till sin rätt inom den statliga förvaltningen. Det bör bli klarare var forskarutbildning krävs och var den inte krävs. Men den stora tvistefrågan gäller självfallet — och det tar sig uttryck i det här betänkandet — betygen inom lärarutbildningen. Om det nu är på det viset att man vill framhäva skicklighetens roll i förhållande till förtjänsten — vilket propositionen vill göra — borde naturligtvis konsekvensen vara att man fick ännu bättre urvalsinstrument vad gäller skickligheten vid bedömningen av lärare än man har i dagsläget. Med andra ord: Man skulle vänta sig en ännu mer nyanserad betygsskala. Men, herr talman, något sådant förslag föreligger ingalunda. I stället får vi här bevittna en av de mest fantastiska logiska kullerbyttor som man över huvud taget kan skåda. En majoritet i utskottet vill, i likhet med regeringen, ta bort den nuvarande graderingen av betygen. Man vill ta bort Väl godkänt och i stället bara ha betygen Godkänt eller Underkänt. Helt fromt hoppas utskottet på att, som det heter, kravet på godkänt sätts så högt att en god kvalitet garanteras. Barnatro, skulle man vilja utbrista i det sammanhanget. Om man tar bort den enda morot som finns, har man inga som helst garantier för kvalitet i fortsättningen. Å andra sidan kanske det bara är en logisk följd av det som så ofta har getts uttryck för från i synnerhet socialdemokratins sida, nämligen att kvalitet och kompetens är någonting som intet skall betyda i framtiden. I stället sätts flummigheten i högsätet. Kanske det är det allmänna kunskapsföraktet som vi ännu en gång får se gå igen. Man är så fången i detta att betyg och kvalitet är någonting som till varje pris skall bort, att man helt och hållet blundar för den opinion som tycks var samstämmig inom det svenska folket, nämligen att det självfallet skall finnas möjligheter att bedöma och belöna prestationer av olika slag. Senast kom detta till uttryck, herr talman, i en Sifo-undersökning, som visade att anhängarna av betyg i vår grundskola har ökat till 80 90. Uppenbarligen är det bara våra vänner i folkpartiet och vi i moderata samlingspartiet som är beredda att slå vakt om kunskapskravet, om kvalitetskravet i utbildningen. Skälen för graderade betyg på den ämnesteoretiska delen inom lärarutbildningen är så självklara att det nästan är genant att ta upp dem. För det första borde det vara givet för alla att en bra lärare är en lärare som har goda kunskaper i sitt ämne. Om läraren i fråga saknar 1 ämneskunskaper hjälper det inte vilken förnämlig pedagogisk utbildning i världen som vederbörande har fått. Detta är så självklart att vi borde kunna vara överens om det. I så fall borde naturligtvis också konsekvensen bli den, att inte bara betyget Väl godkänd behålls utan också, som jag nämnde tidigare, betygsskalan görs än mer graderad. Den som anstränger sig skall ha någonting för det. För det andra är vi alla överens om, att när skickligheten nu skall premieras behövs det urvalsinstrument. Inte minst gäller detta för nyutexaminerade lärare — ca 4 000 om året. På vilka grunder skall de tävla med sina kolleger när de söker de tjänster som kanske inte finns nu men som förhoppningsvis finns i en framtid? Alla kommer att ha ett enda enhetsbetyg — de är godkända. De som är underkända göre sig icke besvär. Hur skall de tillsättas? Skall det ske genom lottning, som har blivit en så populär urvalsmetod i socialdemokratins Sverige? Nej, herr talman, betygen är självfallet ett måste, om man skall kunna få till stånd någon form av urval. Också när det gäller lärarskickligheten är det alldeles uppenbart att man mycket väl kan sätta betyg, nämligen om man ser till att det inte bara är en utan flera metodiklektorer som är med vid betygsättningen, som framhålls i den moderata reservationen. Då kan det godtycke som det annars finns risk för elimineras. Det finns ytterligare en punkt i detta betänkande som jag vill kommentera, och det gäller referenstagning. Det är bra att man tar referenser på sökande — även om jag inte förstår hur man skall ta referenser på nyutexaminerade, som bara har sin teoretiska examen att falla tillbaka på. En sak måste man vara på det klara med, och det är att det vid en sådan här referenstagning är nödvändigt att man får en ordentlig dokumentation, annars är risken stor för mygel av olika slag och godtycke, och det är inte acceptabelt. Vi reservanter kan heller aldrig någonsin acceptera att det bakvägen införs särskilda villkor för en viss tjänst. Om det är meningen skall vi bjuda till kamp. Syftet kanske är att framtvinga en viss pedagogisk syn. Det har uttryckts farhågor för att man på detta sätt bakvägen vill införa blockundervisning i den svenska skolan. Över huvud taget, herr talman, är de synpunkter som har kommit fram från majoritetens sida när det gäller lärarutbildningen och urvalskriterierna inte särskilt väl genomtänkta. Eller också, herr talman, — vilket i så fall är värre — är de väl genomtänkta, och då kommer det att bli en fortsatt strid om kvalitet och kompetens i den svenska skolan, särskilt vad gäller utbildningen av de lärare som skall ha hand om våra ungdomar. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I proposition 1984/85:219 om den statliga personalpolitiken anges två viktiga utgångspunkter för utvecklingen. Den ena är strävan att decentralisera och bättre anpassa personalpolitiken i olika statliga verksamheter till de miljöer där personalen verkar. Den andra är att personalpolitiken, som det uttrycks, tydligare än tidigare bör vara ett instrument i förnyelsen av den offentliga sektorn. För att uppnå det senare målet redovisar regeringen nya ställningstagan = Prot. 1985/86:49 den till bl.a. bedömningsgrunderna vid tjänstetillsättning. Dessa ställnings — 11 december 1985 taganden skall innebära t.ex. att tjänstetillsättning skall ske på grundval av SA ——S främst skicklighet för arbetsuppgifterna i tjänsten. Meritvärdet av förtjänsten, dvs. antalet tjänsteår, skall få en generellt minskad betydelse. Så långt är vi med i folkpartiet. Det märkliga är sedan att man när det gäller tillsättning av lärartjänster avskaffar den bedömningsgrund som skulle ge en fingervisning om personens skicklighet, i det här fallet de graderade betygen i lärarutbildningens ämnesteori. Den här åtgärden motverkar ju allt det man ville uppnå genom att lägga större vikt vid bedömningsgrunden skicklighet. Nu sätts betyg i lärarutbildningens ämnesteoretiska delar med uttrycken Underkänd, Godkänd, Väl godkänd. Nu vill man ta bort betyget Väl godkänd. Vi anser att alla tre betygen skall finnas kvar. Dessa betyg ifrågasätts heller inte när det gäller t.ex. utbildning av blivande civilingenjörer. Vi anser att man bör premiera att en blivande lärare skaffar sig djupa kunskaper i sina ämnen -— inte tvärtom, vilket nu sker med propositionens förslag. Förutsättningarna att bli en bra lärare är större om man behärskar sina ämnen väl. Förslaget att införa betyget Godkänd i de ämnen som ingår i ett lärarbetyg innebär att man för en nyutexaminerad saknar den urvalsgrund, nämligen möjlighet att väga den enes skicklighet mot den andres, som man ju ville uppnå med propositionen. Ett enhetsbetyg för alla, Godkänd, ger ingen som helst vägledning i en urvalssituation då andra grunder för bedömning saknas. En sådan situation uppstår när två eller flera nyutexaminerade lärare söker samma tjänst. Ingen har några tjänsteår att åberopa, och alla har betyget Godkänd. Hur menar då majoriteten att urvalsgrunden skicklighet skall kunna beaktas? Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan. Jag skall ge ett exempel: Två lärare har samma utbildning i samhällskunskap och psykologi. Den ene läraren har Väl godkänd i alla sina ämnesbetyg, dvs. sex stycken, och den andre har inget sådant betyg. Med den nuvarande meritvärderingen skulle den förste, den med betyget Väl godkänd, få nio meritpoäng fler än den senare. Det motsvarar fyra och ett halvt års lärartjänstgöring. Med regeringens förslag kommer de här två lärarna att stå med samma meritvärdering, och man kan alltså inte säga vem som är den skickligare av dem när de söker samma tjänst. I propositionen framhålls också att referenstagning skall begränsas till att avse sökande som har de högsta poängmässiga meriterna. Ett sådant förslag får ju till följd att yngre och skickliga lärare över huvud taget inte kommer i fråga när det gäller referenstagning. Vi anser att det är fel. Som sammanfattning kan man kort säga att propositionens förslag fullständigt går emot den förändring regeringen önskar åstadkomma, nämligen att ge skickligheten företräde framför tjänstetiden. När det gäller ett framtida system för tillsättning av lärartjänster vill vi dessutom anföra följande. Liksom hittills bör man ta hänsyn till meriter som inte kunnat värderas poängmässigt. Sådana meriter är t.ex. fortsatta studier, vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap, insatser inom folkbildningsarbetet eller verksamhet som ungdomsledare. 13 Prot. 1985/86:49 Vi tycker också att det är angeläget att framhålla att i de fall där man lägger | 11 december 1985 = referensuppgifter till grund för beslut om tjänstetillsättning skall man klart | ma a. kunna dokumentera det material man har använt för sin bedömning. Vi får ju inte riskera att godtycklighet smyger sig in bara för att man skall kunna använda en referens till grund för beslut. När det gäller särskilda villkor för en viss tjänst vill vi slå fast att sådana villkor inte får användas för att tvinga fram en viss pedagogisk utveckling, t.ex. en ökad blockundervisning. Lärarens pedagogiska frihet inom läroplanens ram måste respekteras. Vi anser vidare att betyg bör ges också i lärarskicklighet. Förutsatt att lärarkandidaten bedöms av flera av varandra oberoende metodiklektorer bör en bedömning kunna ske med minst tre grader. Både UHÄ och skolöverstyrelsen är för närvarande sysselsatta med olika utredningar som gäller ny lärarutbildning. Vi menar att det i det arbetet är viktigt att också ta med frågan om forskarutbildningens meritvärde vid tillsättning av annan lärartjänst än den för vilken man kräver doktorsexamen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1. Innan jag slutar vill jag dock upprepa min fråga till socialdemokraternas företrädare: Hur tänker ni göra för att lägga större vikt vid en sökandes skicklighet, när ni nu tar bort förutsättningarna för att bedöma den?

Herr talman! När det gäller huvudfrågan i detta ärende, de graderade betygen i ämneskunskaper för lärare, vill jag helt instämma i vad de två föregående talarna har sagt. Vår reservation 2 är i allt utom i det sista stycket identisk med reservation 1, som har avgivits av moderater och folkpartister i utskottet. De ickesocialistiska oppositionspartierna har alltså en gemensam syn på frågan om de graderade betygen i ämneskunskaper. Jag vill särskilt framhålla detta, eftersom jag märkte att moderaternas värderade talesman i denna tidiga morgontimme hade glömt bort att också centern slår vakt om ämneskunskaperna och därför vill behålla betygen. Som Birger Hagård och Ylva Annerstedt har framhållit är det märkligt att man i samma betänkande säger att nu skall vi fästa större avseende vid skicklighet vid lärartillsättning och sedan tar bort en av förutsättningarna för att kunna bedöma skickligheten, nämligen betygen i ämneskunskaper. Vi anser att stor vikt måste läggas vid att lärarna har goda kunskaper i sina ämnen. Att nu ta bort de graderade betygen skulle vara en vink om att man nedprioriterar ämneskunskaperna, de skulle få mindre tyngd vid lärartillsättningen än i dag. Det vore en väldigt olycklig utveckling. Detta med graderade betyg är dessutom normalt inom de flesta högskoleutbildningar, vilket också har framhållits tidigare. Det finns ingen speciell anledning att göra undantag för lärarna. En annan fråga som också har kommenterats av de föregående talarna är möjligheten att ställa särskilda villkor när det gäller lärartjänster. Vi har också den uppfattningen att det är viktigt att slå fast att detta med särskilda 14 villkor inte får innebära att skolmyndigheterna censurerar lärarnas pedago giska uppfattning. Det skall inte vara skolstyrelsen som styr lärarnas = Prot. 1985/86:49 pedagogiska uppfattning. Detta är naturligtvis relevant t.ex. när det gäller — 11 december 1985 debatten om blockundervisning eller inte. Läraren har ett ansvar för sitt sätt att arbeta pedagogiskt. Och det skall vara läroplanen som anger ramarna för det pedagogiska arbetet, inte tillsättningsproceduren i skolstyrelsen i den enskilda kommunen. Detta hindrar naturligtvis inte att man kan tänka sig att olika skolor får olika pedagogiska profiler. Men det måste ske genom ett samspel mellan de lärare som finns på skolan, och inte genom att skolstyrelsen styr lärartillsättningen i en viss bestämd riktning. Detta är också ett område där det råder samstämmighet i uppfattningarna mellan de icke-socialistiska partierna. Det stycke där det råder delade uppfattningar inom den icke-socialistiska oppositionen gäller frågan om betyg i lärarskicklighet. Vi avvisar inte från centerns sida tanken att man skulle återinföra betygen i lärarskicklighet. Men vi tycker nog att man borde utreda frågan litet närmare först. Det är ju trots allt så, att detta med lärarskicklighet är ganska svårt att mäta på ett objektivt sätt. Jag tror att erfarenheterna av den betygsättning som man hade tidigare när det gäller lärarskicklighet visade att det inte alls var givet att de som fick höga betyg, som fick Väl godkänd i lärarskicklighet, sedan verkligen visade sig vara duktigare lärare än andra. Samstämmigheten mellan betygen och lärarprestationen var alltså inte den man skulle önska för att kunna anse dessa betyg vara en rättvis mätare. Innan man tar ställning till om man skall återinföra betyget i lärarskicklighet borde man utvärdera erfarenheterna av det nuvarande systemet, som ju infördes på förslag av det moderata statsrådet Britt Mogård, då man alltså avskaffade graderade betyg i lärarskicklighet. Man borde också fundera på om det är möjligt att få ett system för betygsättning som verkligen blir relevant, som verkligen mäter lärarskickligheten på ett pålitligt sätt. Vi tycker att detta skall utredas tillsammans med andra frågor som rör lärarutbildningen. I likhet med moderater och folkpartister anser vi att till de frågor som också skall utredas hör frågan om forskarutbildningens meritvärdering när det gäller bl.a. de tjänster där inte forskarutbildning är ett krav. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill fullständigt förbehållslöst be min värderade kollega, vice ordföranden i utbildningsutskottet, om tillgift för att jag, som han så riktigt påpekade, inte nämnde att samtliga tre borgerliga partier — moderaterna, folkpartiet och centerpartiet — är helt överens när det gäller att slå vakt om kvalitet och kompetens i lärarutbildningen. Det var en lapsus linguae, som måhända kan få skyllas på den tidiga morgontimmen, som gjorde att jag inte också inkluderade centerpartiet i dessa resonemang. Den enda punkt där vi skiljer oss litet grand gäller nyanserna i fråga om bedömningen av lärarskickligheten. Men det är inga oöverstigliga svårigheter som här finns när det gäller att komma överens. Det gläder mig att vi tre är så totalt överens i den här frågan.

Herr talman! ”Rätt man på rätt plats” — det yttrandet fälldes av den engelske parlamentsledamoten Henry Layard redan år 1855. Det skulle lika gärna kunna sammanfatta mycket av det som behandlas i regeringens proposition 1984/85:219, även om yttrandet i det engelska underhuset inte handlade om personalfrågor och även om ”rätt man” i det här fallet lika gärna kan vara en kvinna. Det ligger ”i såväl det allmännas som den enskilde arbetstagarens intresse att skickligheten sedd i relation till arbetsuppgifterna i tjänsten tillmäts särskild betydelse vid all meritvärdering”', skriver statsrådet i propositionen. Detta bör också gälla för tillsättning av statligt reglerade lärartjänster. Meritutredningen påpekade att läraryrket — trots att skillnaderna i arbetsinnehåll mellan olika lärartjänster har ökat under senare år — fortfarande är relativt enhetligt till sin karaktär jämfört med många andra yrken. Därför bör ett system med poängmässig beräkning av meriter finnas ävenii fortsättningen. Denna beräkning bör dock kompletteras med intervjuer och referenstagning. Skolöverstyrelsen bör få i uppdrag att meddela allmänna råd om poängmässig värdering av meriter. Detta gäller då generella meriter, som vid de flesta tillsättningar bör kunna ligga till grund för tillsättningsbeslutet. Ibland kan det dock, anför statsrådet, finnas skäl att göra bedömningar som kompletterar den poängmässiga meritvärderingen. Skolenheten dit tjänstgöringen skall förläggas kan behöva en lärare med speciella kunskaper, erfarenheter ellert.o.m. egenskaper. Dessa kompletteringar kan ske genom intervjuer och referenstagning. Om hänsyn av det här slaget tas vid tillsättningen skall det emellertid klargöras före tillsättningen, lämpligen vid annonseringen. I propositionen påpekas även: ”Den poängmässiga meritvärderingen bör också kunna kompletteras med bedömningar av i vad mån sökanden har fullgjort sina tidigare arbetsuppgifter på ett fullgott sätt.” Statsrådet anför vidare att referenser och intervjuer bör dokumenteras, men anser att referenstagningen bör begränsas till de sökande som har de högsta poängmässiga meriterna. Utskottet har i sitt betänkande gjort tre påpekanden. Utskottet utgår för det första från att det liksom hittills kommer att tas hänsyn till meriter som inte kunnat värderas poängmässigt. I betänkandet uttrycks detta på följande sätt: ”skicklighet som styrkts på annat sätt än genom betyg, fortsatta studier, vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap, insatser inom folkbildningsarbetet eller verksamhet som ungdomsledare”. För det andra anser utskottet att för att referenstagningen skall bli meningsfull bör ”tillsättningsmyndigheten fritt få bestämma den krets av sökande som skall bli föremål för referenstagning beträffande skickligheten för läraruppgifterna”. Innan jag går in på den tredje punkten kan jag, efter att ha lyssnat på de föregående talarna, med glädje konstatera att vi så här långt är överens. Den stora skillnaden och anledningen till de borgerliga reservationerna kan sammanfattas i ett ord: betygen. Föredragande statsrådet föreslår nämligen att ett system med betyget = Prot. 1985/86:49 Godkänd och Underkänd i ämnesutbildningen skall ersätta de tidigare 11 december 1985 betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För att kunna garantera. == Ag, kvalitet i utbildningen är det bedömningen Godkänd-Underkänd som är avgörande, framför man vidare. Här kommer så utskottets tredje påpekande: Utskottet anser ”att den viktigaste frågan är att bedöma om de som gått igenom utbildningen har tillägnat sig de kunskaper som utbildningen avses ge och som fordras som grund för läraryrket”. Utskottet pekar också på att kravet för Godkänd bör sättas så högt att en god kvalitet garanteras. ; Herr talman! Här kommer så de borgerliga reservationerna. De är, som tidigare har nämnts, till en början gemensamma, men sönderfaller på slutet i ett moderatoch folkpartikrav samt ett centerkrav. Jag ber att få återkomma till det senare. I den gemensamma delen anförs flera skäl till att, enligt reservanterna, de graderade betygen inte bör avskaffas. 1. Tjänstetillsättningen kommer att ske på grundval främst av förtjänsten . 2. Betyg ifrågasätts inte när det gäller t.ex. utbildningen av blivande civilingenjörer. 3. Väl inhämtade teoretiska kunskaper bör premieras. 4. Man saknar en fungerande urvalsgrund beträffande nyutexaminerade lärare. Vad finns då att säga om detta? Jo, för det första finns det ingen grund för påståendet att förtjänsten skall premieras — tvärtom. I propositionen pekas, som jag tidigare nämnt, på möjligheterna att göra kompletterande bedömningar, att kunna ta hänsyn till speciella ”krav” vid en viss skolenhet. Vid vårt besök i Botkyrka fick vi bl.a. ta del av de speciella behov man hade där, behov av lärare med speciella kunskaper och — vill jag också påpeka — behov av människor som är speciellt intresserade av att arbeta med invandrarelever. För det andra tycker jag nog att det finns en viss inkonsekvens i de borgerliga reservationerna. Ni kräver möjligheter att starkare meritera forskarutbildningen, en utbildning som i dag ger förtjänstpoäng. Är det förtjänsten som ni vill stärka ytterligare? Reservanterna använder sig också av argumentet att betyg inte ifrågasätts vad gäller utbildning av civilingenjörer. Det må äga sin riktighet, men vi har heller inte diskuterat det faktum att graderade betyg har slopats på psykologlinjen, läkarlinjen, vårdlinjerna, förskollärarlinjen, fritidspedagoglinjen och några till. Redan 1968 föreslog Sixten Marklund i sin bok ”Lärarlämplighet” att man i stället för det detaljerade lärarbetyget inför ett enkelt lärarcertifikat, där ”det utan närmare specifikation anges, att vederbörande fullgjort sin utbildning till lärare”. Detta är egentligen centralt: ”fullgjort sin utbildning till lärare” — för alla som går ut lärarhögskolan blir ju lärare, alla får rätt att undervisa våra barn. Även de, som en ledamot av utskottet uttryckte det, som ”precis har kravlat sig upp till godkänd”. Låt mig så beröra kravet på en premiering av väl inhämtade kunskaper. 17 Egentligen är inte skolan i behov av lärare som är ”duktiga” på att teoretiskt inhämta kunskaper utan mer av lärare som praktiskt kan förmedla kunskaper och skapa ett intresse för inhämtande av kunskaper hos eleverna. Torsten Lindblad kom 1979 med en rapport där han undersökt lärarkandidaters kunskaper i svenska. Han konstaterar i rapporten att endast ett fåtal av dem som antagits till utbildning, mellan 1 och 2 96, har betyget 2 från underliggande skolform. Han säger vidare att ett ökat antal förmodligen skulle sänka resultaten — men samtidigt konstaterar han att om man skulle ”ta bort” fåtalet, skulle det inte leda till en avsevärd höjning av resultaten. Han konstaterar nämligen också att studerande med betygen 4 och 5 från treårig linje och inte obetydliga andelar av kandidaterna från H och N-linjerna uppvisat brister i ämnet svenska, främst i fråga om rättstavningsförmågan. Så visst är det väl litet relativt det här med teoretiska kunskaper? Och så till det sista argumentet — de nyutexaminerade lärarnas situation. Det är viktigt att först slå fast att det viktigaste för oss inte är att kunna skilja ut vilka lärare som är bättre och vilka som är sämre. Alla lärare som går ut lärarhögskolan skall ha skaffat sig de kunskaper som krävs. Alla barn i Sverige skall ha lika rätt till bra lärare. Kanske har de nyutexaminerade i stället bättre kvalifikationer att arbeta enligt nya metoder, efter den utbildning de har fått.

Herr talman! Jag ser att jag har talat länge, och jag ber att få återkomma i mina repliker.

Herr talman! När jag hör Margareta Hemmingsson kan jag inte underlåta att tänka på en av socialdemokratins legendariska förgrundsgestalter i historien.

Detta kom särskilt fint till uttryck, tyckte jag, när Margareta Hemmingsson förkunnade att det viktiga inte är att vi har lärare med teoretiska kunskaper, utan det viktigaste är att de har en praktisk förmåga att förmedla kunskaper. Men om de nu inte har några kunskaper att förmedla hjälper det inte hur praktiskt färdiga de än är. All erfarenhet visar också att det finns ett klart samband mellan kunniga lärare och goda lärare. Det behöver inte alltid vara så, men jag vågar påstå att i den alldeles överväldigande delen av alla fall förhåller det sig på det viset. Det kom också fram en liten bockfot, nämligen detta att man vid vissa skolor kan ha vissa speciella krav på en lärare. Här, det har jag en känsla av, kommer blockundervisningen in. Man vill slå sönder kvaliteten och kompe tensen, man vill slå sönder vad som över huvud taget finns av kunskaper för = Prot. 1985/86:49 att ersätta det med något allmänflummigt — en flummighet som också har — 11 december 1985 understrukits av flera av de lärofäder som Margareta Hemmingssonså gärna Z— ——- citerade i det här sammanhanget. Självfallet kan man inte ersätta de teoretiska kunskaperna, ämneskunskaperna, med något slags allmänt lärarcertifikat. Det måste ju finnas somliga som har bjudit till ordentligt under sin utbildning, som har skaffat sig kunskaper och som blir bättre lärare än andra. Naturligtvis skall de också ha ett försteg. Det är faktiskt inte så — det vågar jag själv garantera efter rätt lång erfarenhet som universitetslärare — att alla studerande är stöpta i samma form. De har olika förutsättningar och de bjuder till högst olika. Tar man då bort moroten i sammanhanget blir det inte så förfärligt mycket kvar. Men kvar står att detta är en av de mest fantastiska logiska kullerbyttor som vi har bevittnat i den här kammaren, och det vill inte säga litet. Här går socialdemokraterna först ut och säger att man skall premiera skicklighet i stället för tjänsteår, och därom är vi alla överens. Men när det sedan gäller att dra de logiska slutsatserna av de här resonemangen, nämligen just att premiera kunskaperna, premiera skickligheten, då vill man inte vara med längre. Detta styrker mig bara i vad jag så länge tidigare har vetat, nämligen att det är en djup klyfta i utbildningshänseende mellan socialdemokraterna, som står kvar på 1960 och 1970-talens flummighetsnivå, och de andra partierna, för vilka kunskap, kvalitet och kompetens alltid är utslagsgivande. Här är en strid som vi aldrig kommer att ge förlorad.

Herr talman! Margareta Hemmingssons anförande är ett typexempel på hur man bär sig åt när man har svaga argument: man talar om allt annat än det varom åsikterna går isär. Det var nämligen kontentan av hennes anförande. Margareta Hemmingsson säger bl.a. att kraven för Godkänt bör sättas så högt att de garanterar god kvalitet på lärarna. Betyder det att kraven för Godkänt i dag inte motsvarar de kvalitetskrav som kan ställas på en lärare som skall undervisa våra barn? Ett enkelt lärarcertifikat talar Margareta Hemmingsson om. Det var någonting som Sixten Marklund förde fram under 1960-talet, när kraven på ämnesskicklighet i skolan var som lägst och när pedagogik och metodik låg i stöpsleven. Vi vet vad detta ledde till, nämligen att kraven på kvalitet ökade. Vi ville inte ha denna utsvävande flummighet — att ha lärare som fullgjort sin utbildning utan att det ställts några krav på hur man har fullgjort denna utbildning. Jag vet inte om Margareta Hemmingsson har några barn, men jag har. Jag vet också vad Sveriges föräldrar tycker. De vill ha den allra bästa utbildningen för sina barn. Skolan är inte betjänt av lärare med djupa teoretiska kunskaper, säger Margareta Hemmingsson, utan av lärare som kan förmedla kunskaper. I likhet med föregående talare måste jag fråga: Vad är det lärare skall förmedla om de inte har djupa ämnesteoretiska kunskaper? Det är ändå förutsättningen för att lärarna skall kunna förmedla kunskaper, att de har en god ämnesteoretisk grund att stå på och att de kan mer än de elever de skall 19 undervisa, så att de kan ge något utanför läroboken också. Margareta Hemmingsson säger i slutet av sitt anförande att två nyutexaminerade lärare inte har någon förtjänst, alltså inga tjänsteår, som man kan lägga vikt vid. Det är just detta vi försöker säga i vår reservation. Därför kvarstår frågan fortfarande till Margareta Hemmingsson: Om nu skicklighet skall premieras, hur bär man sig åt för att skilja två nyutexaminerade lärare åt som bägge har betyget Godkänt i sin examen men som inte har tjänsteår att åberopa?

Herr talman! Jag måste säga att det var väldigt intressant att lyssna till Margareta Hemmingsson. Den syn på våra lärare som hon gav uttryck för var åtminstone ganska konsekvent. Den bild hon målade upp var något slags enhetlig standardlärare — certifikatet från 1960-talet spökade i bakgrunden. Alla som genomgått utbildningen är ju lärare, sade hon, och skall ha rätt att ta hand om våra barn. Därför finns det ingen anledning att gradera en hög, jämn och enhetlig kvalitet på vår lärarkår. Något slags VDN-märkt standardlärare är vad Margareta Hemmingsson uppenbarligen tänker sig. Det är klart att man då inte behöver gradera: en lärare är en lärare är en lärare — punkt, slut. Detta är som sagt konsekvent. Med det synsättet är det också konsekvent att ta bort de graderade ämnesbetygen, för då finns ju egentligen ingenting att gradera. Men det är inte särskilt konsekvent med tanke på vad som står i propositionen i andra avsnittet. Där står det att man vill att skicklighet skall tillmätas större betydelse vid tillsättning av lärare. Skall man tillmäta skicklighet betydelse, måste det ju rimligen finnas skillnader i skickligheten. Då har vi inte längre kvar de VDN-märkta standardlärare som alla är lika bra, utan då har vi skillnader. Det återstår bara att bedöma om man anser att kunskaper i det man skall undervisa om är ett viktigt element i skickligheten eller inte. Herr talman! Någon sade någon gång: Att vara liberal är att vara kluven. Det är möjligt. I det här fallet är det uppenbarligen så att vara socialdemokrat är att vara kluven. Å ena sidan har man visionen av en certifierad och VDN-märkt standardlärare. Å andra sidan har man de nya idéerna om att man faktiskt skall tillmäta skicklighet, och därmed också skillnaderna i skicklighet, ökad betydelse. I propositionen försöker man rida på bägge hästarna på samma gång, och det är som alla vet en farlig syssla. Detsamma försöker man göra i betänkandet. Margareta Hemmingsson försökte åtminstone sätta sig stadigt på den ena hästen, men tyvärr på fel häst.

Herr talman! Låt mig först få yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 5; det glömde jag bort i mitt tidigare inlägg. Birger Hagård sade att jag höll ett fantastiskt anförande. Tack så mycket för komplimangen! Men sedan blåste han i stridsluren och skrek om att det var kunskap, kvalitet och kompetens som man skulle arbeta för. Är det inte det som vi kräver av alla lärare? Är det inte en kompetens man får när man gått ut lärarhögskolan, Birger Hagård? Är inte lärarutbildningen av sådan — Prot. 1985/86:49 kvalitet att vi kan garantera detta? Är det inte kunskaper som man skall ha — 11 december 1985 för att klara lärarutbildningen, och är det inte där man skall kuna få. SOA ——-N ytterligare kunskaper för att klara sitt yrke? Jag förstår inte det här. Diskussionen om flummigheten lämnar jag därhän, likaså den om kunskapsföraktet. Låt mig med anledning av det eviga talet om moroten som behövs för att klara av studierna få citera från den nyss avslutade lärarkongressen. Där sade en av kongressdeltagarna: ”Vad är det för syn på skola, kunskap och barn ni har som tycker att betygen är bra som motivationsinstrument och stimulans i skolan? Har inte skolan misslyckats med sin uppgift om vi fortfarande måste ha något att ”locka” eller ”hota” eleverna med för att de ska stanna kvar i klassrummet? Vad ligger det egentligen för stimulans i att få reda på att man är en ”etta” eller ”tvåa'?” — Det vore ju intressant att få reda på. Sedan till frågan om det som kallades att framtvinga en viss pedagogisk syn och lärarens pedagogiska frihet. I läroplanen står på s. 49: ”Inom ramen för olika elevaktiva arbetsformer finns stora valmöjligheter för lärare och elever att tillsammans pröva olika arbetssätt. Härvid måste skolan respektera olika elevoch lärarindividualiteter.” Där ges således också eleverna en viss roll. Jag konstaterar att moderata samlingspartiet vid gårdagens diskussion om betänkandet om skollagen hade en reservation med rubriken Tillgodoseende av enskilda önskemål vid val av skolenhet. I denna reservation kan man bl.a. läsa att det är ”angeläget att elever och föräldrar ges ökad möjlighet att själva välja skola inom det kommunala skolväsendet”. Jag ställer samma fråga som jag gjorde i utskottet. Låt oss anta att elev och föräldrar sökt sig till en skola som arbetar med blockundervisning därför att de — och även skolan — tycker att sådan undervisning är intressant. Anser ni då att det är fel att man vill att en lärare som söker tjänst vid en sådan skola skall arbeta i samma anda som övriga i skolan? Så till Ylva Annerstedts fråga om lärarkandidaterna. Det handlade om kandidat 1, med 9 meritpoäng för sina betyg av typen Väl godkänd, Vg, i ämnesteori och kandidat 2 utan några Vg. Jag ombeddes att reda ut det hela. Men vi kan krångla till det i stället. Jag kan som exempel visa hur det var tidigare. Vi låter kandidat 2 ha betyget 3 i lärarskicklighet — ni vill ju återinföra betyget i lärarskicklighet. Förr var det så att en trea i lärarskicklighet gav 3 gånger 3 poäng, dvs. 9. Dessa två kandidater, den ena med 9 meritpoäng för sina Vg i ämnesteori, den andra med betyget 3 i lärarskicklighet och 9 meritpoäng, står återigen jämbördiga. Situationen är alltså densamma. Pär Granstedt ondgjorde sig över VDN-märkningen av lärare. Är det egentligen inte ganska bra att kunna konstatera att man när man gått ut en lärarutbildning är lärare? Jag vet inte om det finns VDN-märkning på läkare eller om man har någon annan variant där. Låt mig avslutningsvis får citera Per Sundgren m.fl., som 1970 i en avhandling om lärarpersonlighet och lärarlämplighet skrev: ”Vad som är viktigt att betona är, att undervisningsskicklighet inte är mer än namnet i sig självt säger. Betygen avspeglar troligen i huvudsak lärarkandidatens tekniskmetodiska beteende vid förmedlandet av inlärningsstoffet och möjligen till 21 en del lärarkandidatens skenbara kontakt med eleverna. Mycket litet av elevernas omedelbara reaktioner och knappast något alls av långtidseffekten på eleverna kan härvid betygsättas.”